Herr talman! I denna del av granskningsbetänkandet behandlas förekommande regler om jäv för statsråd mot bakgrund av den debatt som framför allt förekom angående statsråds innehav av aktier i samband med den senaste regeringsbildningen. Skillnaden mellan oss socialdemokrater och de borger liga ledamöterna som utgör majoriteten är att vi reservanter inte nöjer oss med att ange vad vi anser vara en lämplig tolkning av reglerna, utan vi tillåter oss också att i klartext kritisera regeringsbildarens och en av hans statsrådskandidaters uppträdande vid folkpartiregeringens snabba födelse. Denna vår kritiska bedömning går helt tillbaka på vad utskottet är enigt om beträffande frågan under vilka förhållanden jäv kan anses föreligga för statsråd. Därvid har utgångspunkten varit dels grundlagsregeln i 6 kap. 9 § andra stycket regeringsformen, dels förvaltningslagens jävsregler. Låt mig klart deklarera att även vi socialdemokrater finner det positivt att det både vid regeringsskiftet hösten 1976 — det gällde då vissa av statsråden — och vid det senaste regeringsskiftet, i fjol, lämnades uppgifter till pressen om statsrådens aktieinnehav. Vi anser att det är en fördel om en sådan öppenhet visas även i framtiden. ” Som konstateras i betänkandet är det utskottets enhälliga uppfattning att det i första hand är då nytt statsråd tillträder som tillämpningen av principen om jäv aktualiseras. Enligt regeringsformen utser statsministern övriga statsråd i regeringen. Ansvaret för att statsråd uppfyller kraven på tjänstens integritet åvilar därför i första hand statsministern. Det måste, uttalar konstitutionsutskottet enhälligt, ankomma på statsministern att innan nytt statsråd utses ta reda på att ”inga sådana omständigheter som åsyftas med stadgandet föreligger vid utnämningen”. Detta citat har åtminstone jag tolkat så att statsministern bör tillse att han inte kallar personer med ekonomiska engagemang, som kan rubba allmänhetens förtroende för de nytillträdande statsråden. En andra punkt, som vi alla i utskottet pekar på, är att det självfallet får ”förutsättas att en statsrådskandidat görs uppmärksam på gällande regler och själv lämnar erforderliga upplysningar”. Så långt är vi alltså överens inom utskottet. Men vi reservanter är ensamma om att låta granskningen fullföljas till en bedömning av hur dessa principer följdes vid Ola Ullstens regeringsbildning. Därvid tvingas vi konstatera att vad som inträffade vid kallande och utnämning av statsråd och chef för försvarsdepartementet är anmärkningsvärt. Valet föll på en person med betydande ägarintressen i en försvarsindustri. Det kan, understryker vi i reservationen, ”förutsättas att statsministern därvid uraktlät att skaffa sig kännedom därom och att statsrådskandidaten inte själv lämnade några upplysningar om sitt aktieinnehav”. Vi konstaterar också avslutningsvis att ifrågavarande aktiepost avyttrades först sedan förhållandena blivit kända genom pressen. Genom utskottets kansli har vi fått klart för oss att försvarsminister De Geers aktier i Hasselfors såldes den 12 oktober 1978 genom en banks notariatavdelning till Handelsskoleföreningen, som är en stiftelse. Det har i pressen ifrågasatts om denna försäljning skett på ett ur integritetssynpunkt betryggande sätt. Vi har inte funnit anledning till något sådant uttalande i reservationen. Givetvis är det dock angeläget att i fortsättningen noggrant följa regeringspraxis i jävsfrågor över huvud taget. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationen 6.

Herr talman! Jag tror att det är angeläget att här slå fast från början att det inte är brottsligt att äga aktier. Vi hart.o.m. i den här kammaren beslutat att stimulera sparande i aktier. Man kan heller inte förutsätta att någon skall gå och drömma om att bli statsråd i någon avlägsen framtid och av det skälet låta bli att bidra till näringslivets finansiering — som man gör exempelvis genom den typ av aktiesparande som vi alltså tidigare har beslutat att stimulera. Detta gör den här frågan litet egendomlig — och även det sätt man försöker behandla den på. Det kan vara värt att försöka reda ut jävsbegreppet litet närmare. För det första vill jag erinra om att det faktiskt inte finns några direkta jävsregler som gäller regeringsledamöter. I regeringsformen finns allmänna regler om vilka uppdrag som inte kan förenas med tjänst som statsråd, men däremot finns inte några jävsregler. Förvaltningslagen, som ju innehåller jävsregler, är enligt vad som sägs i 2§ inte tillämplig på handläggning av ärenden i regeringen. I förarbetena till förvaltningslagen sägs det också att man inom regeringskansliet så långt möjligt bör tillämpa lagens regler, men det är alltså en rekommendation, inte ett formellt påbud. För det andra vill jag understryka att jäv endast kan föreligga vid handläggningen av ett enskilt ärende. Om jäv föreligger för en tjänsteman, bör denne undvika att ta befattning med just det ärende i vilket han är jävig. Däremot finns det i svensk rätt ingen grund för tanken att någon skulle vara jävig för en viss befattning. Man kan diskutera lämpligheten av att en person i offentlig tjänst äger aktier, äger ett lantbruk, äger ett centralt beläget stenhus i Gamla stan eller har centrala uppdrag inom kooperationen och andra intresseorganisationer, men då är det inte fråga om jäv utan om helt andra överväganden. Jag vill för min del i detta sammanhang tillfoga, att jag är övertygad om att svenska politiker har så stor ansvarsoch pliktkänsla att de inte låter sitt politiska handlande påverkas av sådana förhållanden. För det tredje vill jag konstatera att någon faktisk jävssituation inte har påtalats ens av reservanterna. De gör inte gällande att något statsråd skulle ha missbrukat sin ställning eller låtit det egna intresset påverka ämbetsutövningen. Rubriken Jäv för statsråd är därför något missvisande. Något jäv har inte förekommit i den mening som det begreppet alltid har haft i svensk rätt. Detta är mera att betrakta som en fråga om vilka uppdrag som kan förenas med tjänst som statsråd. Det har i reservationen — och det har även understrukits av Olle Svensson - talats om ett betydande ägarintresse. Detta betydande ägarintresse bestod av ett indirekt ägande av 296 av aktierna i det aktuella bolaget. Eftersom bolagets produktion till 20 96 gick till försvaret, uppgick den i det avseendet berörda andelen av statsrådets utbyte av detta aktieinnehav, vilket utgjorde det betydande ägarintresset, endast till 0,4 96. Litet längre ned i samma reservation säger man, att förhållandena har blivit kända genom pressen och att aktierna först därefter blev avyttrade. Verkligheten var den att de avyttrades dagen efter utnämningen. Det var faktiskt ganska snabbt handlat. Men, herr talman, man måste i detta sammanhang ändå ge en eloge till Olle Svensson. Han säger att han själv och socialdemokraterna finner den öppenhet med vilken man redovisar sitt aktieinnehav positiv. Ja, just det. Vi kan verkligen säga att den nuvarande regeringen har öppet deklarerat sina aktieinnehav. Men det fanns en gång en regering med en finansminister som hette Gunnar Sträng. Det fördes en diskussion här i kammaren 1974, då det framfördes önskemål om att det skulle göras en öppen redovisning av den dåvarande regeringens aktieinnehav, eftersom den bl.a. hade en del känsliga industriärenden att handlägga. Då svarade socialdemokraten, finansministern och partikollegan till Olle Svensson, Gunnar Sträng, med användande av orden: ”så betraktar jag det som en uppenbar oförskämdhet”. Det är ett citat från snabbprotokollet. Det var alltså en ”uppenbar oförskämdhet” att man över huvud taget önskade sig en redovisning av den dåvarande regeringens aktieinnehav. Man må ju säga att socialdemokratin och Olle Svensson nu har bytt åsikt på den här punkten. Men Olle Svensson har ju möjlighet att ta avstånd från Gunnar Strängs uttalande vid det aktuella tillfället. Men enligt protokollet från den debatten fanns det ingen socialdemokrat som vid den tidpunkten tog avstånd från att betrakta kravet på en öppen redovisning av aktieinnehav som en ”uppenbar oförskämdhet” mot då sittande regering. Det länder trepartiregeringen till gagn att de flesta statsråden i pressen gjorde en redovisning av aktieinnehavet. I ännu högre grad gäller det folkpartiregeringen, som i sin helhet offentligen har redovisat sitt aktieinnehav. Olle Svensson kommer sedan in på en annan sak, som han inte direkt fullföljde, då han ifrågasatte försäljningen av aktierna. Nu måste väl ändå Olle Svensson bestämma sig. Antingen skall statsråden behålla de aktier de har eller också skall de försälja dem. Man måste välja något av de två alternativen. Det går inte att göra både — och; måste väl vara uppenbart. Men det tycks råda en allmän kritiklust på detta område. Ifrågavarande statsråd har här gjort vad oppositionen önskade sig. Majoriteten i konstitutionsutskottet har också sagt att vi kommer att följa de frågor där det i regeringens handläggning eventuellt kan uppstå jäv. Inga fel har alltså begåtts när det gäller aktieinnehavet, utan eventuella problem har klarats ut på ett sätt som är helt tillfredsställande. Man har fört en öppen debatt genom att regeringen i sin helhet öppet har redovisat sitt aktieinnehav, vilket inte har skett tidigare. Trepartiregeringen gjorde det till betydande delar. Tidigare socialdemokratiska regeringar ansåg att det var en ”uppenbar oförskämdhet” att begära en redovisning av aktieinnehav. Dessutom kan man inte, herr talman, bortse från vad jag i början sade, nämligen att det finns många andra ägarintressen och organisationsbindningar av olika slag som man också bör ta med i sammanhanget när man skall bedöma om en person är lämplig för sin uppgift i offentlig tjänst. Det gäller inte bara aktieinnehav utan också anknytning till intresseorganisationer och andra engagemang på det ena eller det andra området. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till konstitutionsutskottets förslag på detta avsnitt.
Herr talman! Ja, Esse Petersson, jag har deklarerat att vi står för vad vi har sagt i utskottet. Vi finner det positivt med en öppen redovisning av ett aktieinnehav. Därför borde kanske Esse Petersson på det området ha kunnat gå förbi sitt i förväg skrivna manuskript. Det är klart att man kan diskutera vad som tidigare har hänt i fråga om integritetskrav som kan ställas på statsråd och regeringen Ekman. Man kan diskutera vad som hände när samlingsregeringen upplöstes'och Per Albin Hansson kallade Gunnar Sträng som statsråd. Men det har väl ändå inte i detta betänkande riktats någon anmärkning mot dessa regeringsmedlemmar i det förflutna. Jag står alltså kvar vid att det är värdefullt med en sådan här redovisning. Men jag vill påpeka att kravet i den debatt som fördes här i kammaren mellan Björn Molin och Gunnar Sträng gällde en offentlig registrering av aktieinnehav. Såvitt jag förstår ville man på något sätt ha den reglerad i författning. Det har inte krävts av vare sig majoriteten eller minoriteten, utan här rör det sig om en frivillig redovisning. Beträffande huvudpunkten vill jag säga att den gäller vad som sker i samband med ett regeringsskifte, då det, vilket vi alla är överens om, är statsministern som har ansvaret för att vi kan ha förtroende för de statsråd som kallas. Jag vill med anledning av det understryka att statsminister Ullsten i efterhand tydligen har kommit fram till att aktieinnehavet borde avyttras. Jag bedömer hans uttalande i pressmeddelandet av den 26 oktober 1978 så , att det enligt hans bedömning förelåg ett sådant behov i det här fallet. Eftersom frågan gäller en försvarsminister som har ett aktieinnehav i en försvarsindustri, tycker jag att man bör kunna ställa det kravet. Då kvarstår vår anmärkning att statsministern vid tidpunkten för kallandet av statsråd borde ha kollat att ett sådant aktieinnehav inte förelåg i det läget. Statsrådskandidaten borde därvid även ha upplysts om varför han inte borde inneha dessa aktier i fortsättningen. Vi förutsätter att så inte har skett, och Esse Petersson har heller inte bestritt detta. Med den utgångspunkten finns det anledning att föra fram den kritik som här har riktats mot statsministern och mot statsrådskandidaten.
Herr talman! Jag kan säga till Olle Svensson att det förhållandet, att jag tog upp den positiva attityden från hans sida, inte berodde på något i förväg skrivet manuskript utan att det baserade sig på vad han sagt. Olle Svensson hade också haft möjlighet att ta avstånd från den typ av diskussion som Gunnar Sträng förde vid den tidpunkt jag nämnde. Men det är ändå skönt att få höra att i fortsättningen även socialdemokra terna tycker det är positivt att regeringarna öppet redovisar sina aktieinnehav. & Onsdagen den Alldeles självklart är att man kan se på olika sätt och med olika stort förtroende på olika statsråd, men det intressanta är att inte ens reservanterna har påstått att förtroendet har rubbats när det gäller handläggningen av frågor i försvarsdepartementet. Det är ju det som man ändå måste utgå ifrån. Dessutom avyttrades aktierna dagen efter utnämningen. Det måste vara positivt att avyttrandet skedde så snabbt. Man kan ändå inte komma ifrån att det finns många som har anknytningar till olika intresseorganisationer, kooperationen och andra företag, som på olika sätt kan vara av intresse i samhällsarbetet. Därför skall man inte bara genom taktiskt spel försöka förstora en fråga av det här slaget. Nu visste vi dock om detta genom den öppenhet som präglade regeringen att vilja redovisa aktieinnehavet, men vi kände inte till de socialdemokratiska regeringsledamöternas aktieinnehav tidigare, eftersom dessa regeringar aldrig avgav någon sådan deklaration, utan tvärtom ansåg att det var en oförskämdhet att över huvud taget ifrågasätta att de kunde ha några aktier. Hade de inga aktier, hade det ju varit lätt att redovisa detta. När de inte gjorde det, kan man väl utgå från att det fanns aktier men att de av någon anledning inte ville redovisa dessa. Det gjorde däremot den nuvarande regeringen, något som alltså var positivt. Jag noterar med största tillfredsställelse att även Olle Svensson understryker detta. i Dessutom tycker jag att Olle Svensson för klarhetens skull, eftersom han i sitt anförande var inne på att man kunde ifrågasätta försäljningen av aktierna bör svara på min fråga. Var det bra att de såldes? Eller skulle de inte säljas? Det var ju de två saker som man hade att välja på. Man kritiserade aktieinnehavet från början och ansåg att aktierna skulle säljas. Men nu diskuterar man tydligen också om de borde ha sålts.
Herr talman! Det måste här ha varit något hörfel. ög kan inte förstå vad Esse Pétersson talar om. Jag sade att det i pressen har ifrågasatts om denna försäljning skett på ett från integritetssynpunkt betryggande sätt, och så tillade jag att reservanterna inte funnit anledning till något sådant uttalande. Det var bara en klar sakståndpunkt, och den bör inte tolkas som någonting annat. Däremot tillade jag att vi i fortsättningen kommer att följa de här frågorna. Detta är vi överens med utskottets majoritet om, så det behöver inte missförstås. När utskottet ändå här klargör att den viktiga frågan är vad som händer när statsministern kallar ett statsråd så borde Esse Petersson inte behöva svara genom att diskutera tidigare tillfällen, utan jag tycker att han borde koncentrera sig på den frågan. Jag anser alltså att kritiken inte har bemötts. Statsministern borde i samband med kallandet av statsråd ha gjort sig underrättad om det aktieinnehav som senare har avvecklats. Statsrådskandidaten borde ha upplyst statsministern om sitt innehav i samband med att han blev kallad. Det är på dessa två punkter som vi kritiserar förfarandet. Det är ju känt att aktieinnehavet avvecklades sedan en journalist tagit kontakt med statsrådet och det blivit klart att det skulle bli publicitet kring denna sak. Det finns alltså ett samband med pressens bevakning av dessa frågor. Slutligen vill jag säga följande. Förtroende hos allmänheten gynnas inte av att det gick till på det här sättet. Förtroendet hade varit mycket bättre om avvecklingen hade skett före statsrådsutnämningen. Om statsministern hade tillsett detta i god kontakt med sin kandidat, då hade man fått det förtroende för statsrådsämbetet som är viktigt. Nu har läget självfallet förbättrats genom åtgärder som vidtogs i efterhand. Men det var först sedan detta blev känt i pressen och inför offentligheten.
Herr talman! Till Olle Svensson kan jag säga att förtroendet vinns genom den öppenhet som regeringen här visade och även den öppenhet som påbörjades med trepartiregeringen — att man redovisar sakförhållandet när det gäller aktieinnehav. Vi kommer inte ifrån att det finns många andra bindningar, som inte enbart har med aktier att göra. Det kan t.ex. gälla olika organisationer. Men det är ändå inget fel att folk deltar i finansieringen av vårt näringsliv, som ger sysselsättning, och de bör inte av det skälet vara diskvalificerade för politiska uppgifter. I de fall där man kommit in på speciella ting som kan ifrågasättas har man dragit konsekvensen av detta. I detta fall har aktierna blivit avyttrade dagen efter utnämningen. Sedan tycker jag det bara är positivt att pressen granskar när det är möjligt att granska. Vi har ju upplevt tidigare år då detta inte har varit möjligt eftersom man har varit ljusskygg när det gällt just den här punkten om öppen redovisning.

Men det är bara att notera att den debatten tydligen har dött ut på grund av sin egen orimlighet. Det intressanta är att här föreligger förtroende för statsråden. De har handlagt denna fråga på ett så snabbt sätt som möjligt. Man har inga bindningar på den här punkten — man har löst dem på ett sätt som vi är till freds med. Detta framgår ju av betänkandet, och det har också Olle Svensson understrukit, även om han har en och annan randanmärkning. Men jag tror inte att den här formen av diskussioner —-att man av taktiska skäl försöker att i varje läge leta reda på något för att ha något att anmärka — befrämjar den demokratiska utvecklingen. Man har nu fått en lösning och en öppenhet, som vi hoppas att alla regeringar i fortsättningen skall tillämpa på samma strikta sätt som folkpartiregeringen har gjort. Det är en tillgång för den parlamentariska demokratin.

Herr talman! Rubriken över den här punkten är Jäv för statsråd, vilket i och för sig kan vara missvisande eftersom konstitutionsutskottets granskning inte gäller något fattat beslut där en jävssituation skulle kunnat uppstå. Det är i stället den senaste regeringsbildningens förhållande till bestämmelserna i regeringsformen som talar om att statsråd inte skall utöva allmän eller enskild tjänst, inte heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom som tagits upp till granskning. Bestämmelserna är gamla. Det fanns en sådan bestämmelse redan i 1809 års regeringsform. Det förekom också en diskussion i grundlagberedningen, och i proposition 1973:90 till riksdagen föreslogs en sådan här bestämmelse för regeringskretsen. Departementschefens skrivning innehöll en viss tveksamhet om behovet av sådana bestämmelser mot bakgrund av de intressen en regering har av att statsråden tillvinner sig förtroende i riksdagen och hos allmänheten. Han bestred dock inte att man behövde ha en sådan här bestämmelse, och i huvudsak pekade han då på att bestämmelsen borde gälla verksamhet i ekonomiskt syfte. Vi har alltså den här regeln, och det är den ena utgångspunkten. Vi har också en annan regel som tillämpas utan att den formellt gäller för regeringen. Det är förvaltningslagen som i väsentliga delar tillämpas inom regeringskansliet. Vad är det då vi sett på? Det är, som jag sade, inte fråga om ett jävsförhållande i något sakärende utan det är själva regeringsbildandet. Utskottet säger också att ansvaret för att ett statsråd uppfyller kraven i nyssnämnda grundlagsbestämmelser kommer att åvila statsministern. Det är alltså han som har att pröva om de personer som han kallar till regeringskretsen också kan verka inom denna så att förtroendet för dem inte rubbas. I avsaknad av klarare regler, hämtade från förarbete eller specialmotivering till regeringsformen, får man bedöma detta från fall till fall. Det är möjligt att kommande författningsutredningar får möjligheter att skriva klarare regler mot bakgrund av de diskussioner som har förts, men fram till dess blir det en bedömning från fall till fall. Det måste enligt utskottets mening ankomma på statsministern att, innan ett nytt statsråd utses, ta reda på om sådana omständigheter som åsyftas i stadgandet föreligger. I detta ligger ett besked från det samlade utskottet att statsministern på den här punkten inte lyckats särskilt bra i sin bedömning eftersom vi nu för en diskussion om vilka uppdrag ett statsråd får ha och vilken verksamhet han får bedriva för att den skall stå i överensstämmelse med regeringsformens bestämmelser. Jag tycker det är att driva debatten fel att sedan diskutera vad som hänt efter regeringsbildningen. Om vi skall stimulera aktiesparande eller inte hör inte hit utan det är enbart i samband med regeringsbildningen vi har sett på denna bestämmelse. Den socialdemokratiska reservationen fullföljer kritiken i detta avseende, säger Olle Svensson. Jag tycker att den kritik utskottsmajoriteten framför, där man pekar på ansvaret för statsministern, också är ett helt tillfredsställande fullföljande av resonemanget. I detta att statsministerns bedömning tolkats som inte särskilt lyckad ligger också att utskottet har för avsikt att med uppmärksamhet följa regeringspraxis i jävsfrågor även i fortsättningen.

Herr talman! Det resonemang som Lars Werner här för har han också tidigare fört med statsministern. Om han inte kommer ihåg vad som då sades, så kan han gå tillbaka till protokollet från den aktuella debatten. Jag tycker det nu är onödigt att upprepa den debatten. I det aktuella ärendet har det konstaterats att det inte föreligger jäv. Man kan naturligtvis ha olika synpunkter på behörighet och hur skilda frågor skall handläggas. Det kan också sägas att vi nu har fått en helt öppen redovisning av aktieinnehavet hos den sittande regeringens medlemmar. Man kan hoppas att så kommer att ske även i fortsättningen. Avslutningsvis kan sägas att det väl inte är någon i regeringen som har Lars Werners förtroende, men man får väl försöka att klara sig det förutan.

Herr talman! Lars Werner tycks bilda speciella regeringar här i dag. Jag vill bara säga att jag inte delar hans åsikter om hur de skall se ut.

Sedan alla under avsnittet Jäv för statsråd anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens handläggning av viss skrivelse från statens strålskyddsinstitut.

Herr talman! När det gäller regeringens handläggning av frågan om riskerna genom strålning — radongas — i bostäder vill jag inledningsvis erinra om att statens strålskyddsinstitut redan den 16 maj 1978 i skrivelse föreslog att en särskild utredningsgrupp skulle tillsättas för att skyndsamt utreda frågan. Strålskyddsinstitutets skrivelse kom jordbruksdepartementet till handa påföljande dag, den 17 maj. Med strålskyddsinstitutets skrivelse följde en promemoria med en ingående analys av problemet, redovisning av redan genomförda åtgärder och förslag till åtgärder mot strålningsrisker i bostäder. Institutets promemoria återfinns i konstitutionsutskottets betänkande såsom bil. 18 på s. 331-338. Strålskyddsinstitutets chef hade redan ett par veckor tidigare i en tidningsartikel fäst uppmärksamheten på frågan och framhållit att den var ”av en sådan storleksordning att extraordinära utredningar om vad som bör göras är påkallade”. Redan förut hade strålskyddsinstitutet i skilda sammanhang påtalat riskerna med radongasen: att radonet kunde bli ett allvarligt hälsoproblem om man inte hade tillräcklig ventilation inom husen. I energikommissionen har riskerna med radonhaltigt byggnadsmaterial ingående behandlats. Jag håller mig emellertid endast till framställningar som riktats direkt till regeringen, såsom skrivelsen av den 16 maj i fjol. Låt mig konstatera att 16-maj-skrivelsen från strålskyddsinstitutet inte föranledde någon som helst åtgärd från den dåvarande borgerliga trepartiregeringen. De allvarliga riskerna för lungcancer påverkade inte trepartiregeringens utformning av energisparprogrammet. Det gick ut på relativt stora bidrag till effektiv isolering av bostäder, varigenom riskerna för radongasens verkningar egentligen ytterligare accentuerades. I vår största dagstidning skrev en känd miljödebattör tio månader senare: ”Energisparande var samvetsordet som doktrinerades in. Staten drev en kampanj vari inget enda undantag nämndes. Men här fanns tusentals hus, vari tätning är bokstavligen livsfarlig även om det kan dröja tjugo år innan symtomen kommer fram ur sin latens.” Om de ökade strålningsriskerna vid isolering av hus i energibesparande syfte kunde inte regeringen vara ovetande. Redan under våren 1978 fick enligt uppgifter såväl bostadsminister Elvy Olsson som jordbruksminister Anders Dahlgren, ansvarigt statsråd för miljöfrågor, ingående och sakkunnig föredragning i ärendet. Då ingenting hände i denna allvarliga fråga, togs ärendet upp i riksdagen. Det var en av de punkter där från socialdemokratiskt håll kritik framfördes mot regeringens även i övrigt dåligt underbyggda energisparprogram. Den dåvarande bostadsministern visade emellertid inte något egentligt intresse för frågan. Det om någontung visar att centerns intresse för miljöfrågor är populistiskt och opportunistiskt. Året 1978 gick mot sitt slut. Sverige hade fått en ny regering i oktober, utan att några initiativ från ansvarigt håll tagits för att få till stånd den av strålskyddsinstitutet påtalade utredningen, ännu mindre åtgärder för att direkt eliminera radongasens risker för människor. Det är, herr talman, anmärkningsvärt att de borgerliga regeringarna inte kunde eller ville tillsätta den av institutet begärda utredningen. När riksdagen återigen samlades efter nyår i år förelåg inga initiativ från den nuvarande regeringen. I den allmänpolitiska debatten den 31 januari kom socialdemokratiska talare in på frågan om snara åtgärder mot skador av radongas. Socialdemokratiska ledamöter uttryckte sin besvikelse över att varken den borgerliga trepartiregeringen eller folkpartiregeringen vidtagit påtalade åtgärder. På den allmänpolitiska debattens andra dag, den 1 februari, hölls så regeringssammanträde. Därvid beslöts att tillkalla en — säger en — utredare med uppdrag att utreda frågan om åtgärder mot strålrisker i byggnader m.m. Regeringens beslut av den 1 februari, att tillsätta en utredare, är att jämföra med fackorganets/strålskyddsinstitutets förslag att tillsätta en hel utredningsgrupp med representanter från berörda myndigheter att skyndsamt företa utredning i hithörande frågor. Med hänvisning till vad som förevarit i frågan om radongasens farlighet — diskussioner och inlägg i massmedia som skapat oro i folkets led är även den nuvarande regeringens handläggning av frågan otillfredsställande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 7 i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande.

Herr talman! När man lyssnar till Kerstin Nilsson, som är socialdemokraternas företrädare i den här frågan, är man vad beträffar ordvalet nästan benägen att ge henne rätt. Nu är det dess värre så, Kerstin Nilsson, att man kan ta emot information på olika sätt. Det finns ett känt uttryck om hur en viss potentat läser Bibeln. Jag har för avsikt att bemöta några av de påståenden som Kerstin Nilsson gör men vill ändå börja med att instämma i något av hennes anförande. Jag instämmer i att frågan om radongasen och dess inverkan på människan är allvarlig och kanske till stora delar alldeles för litet känd. Det finns all anledning för oss att inte fastna i ett skyttegravskrig om vad som har varit utan att mera delta i arbetet med att gemensamt föra positionerna framåt. Jag har anledning att veta vad jag talar om, därför att stora delar av min hemkommun vilar på skiffergrund. Jag kan vittna om att det finns en utbredd oro bland oss som bor där — radon frigörs nämligen vid skifferbrytning. Jag skulle välkomna om Kerstin Nilsson ville delta med samma engagemang i den debatten när den kommer upp; den är ju inte så vanlig ännu. Över huvud taget har frågan om radonet inte upptagit så mycket av kammarens tid under de år som gått. Jag har låtit upplysningstjänsten hjälpa mig ta fram uppgifter och har då funnit att det varit glest med sådana frågor. Det är någonting som vi alla skall beklaga. Jag har alltså svårt att förstå den kritik som ledamöterna i konstitutionsutskottets socialdemokratiska grupp uttrycker i reservationen 7. Jag tycker man måste bestämma sig. Å ena sidan hävdar man att en regering skall vara initiativtagare oberoende av underordnade myndigheters ansvarsområden. Tycker man så, är det märkligt att det sedan debatten startade inte har funnits anledning för den regering som då satt i kanslihuset — den socialdemokratiska regeringen — att verka och verka snabbt. 1971 visade bl.a. dåvarande socialministern i en frågedebatt, att han var medveten om radonfaran i byggnadsmaterial. 1972 tog SSI kontakt med socialoch industridepartementen i frågan. Och så tidigt som på 1950-talet förekom en livlig debatt både på forskarhåll och i övrigt. Å andra sidan kan man alltså ha förtroende för de myndigheter som har ansvar för kontrollåtgärder på området och avvakta deras arbete. Man måste konstatera att åtgärder vidtogs, initiativ till överläggningar togs, utredningsdirektiv skrevs osv. med anledning av strålskyddsinstitutets skrivelse till regeringen den 16 maj 1978. Jag vill alltså protestera mot Kerstin Nilssons mening att inte någon som helst åtgärd vidtogs. Här talar klara fakta för sig själva. Direktiven var färdiga i september samma år, efter diskussioner med experter och arbete i departementet. Att det sedan dröjde till februari innan kommittén tillsattes av folkpartiregeringen är beklagligt, särskilt som alla förarbeten var färdiga när trepartiregeringen upplöstes. Men det var och är på det sättet att allt annat arbete avstannar inte iavvaktan på att denna utredning skall bli klar. SSI påpekar i sin skrivelse att institutet har nära kontakt med de myndigheter som är direkt ansvariga för skyddsåtgärder, dvs. planverket och hälsovårdsnämnderna via socialstyrelsen. Men frågan om samordningen och de statliga insatserna behövde alltså ses över, och här tog man snabba initiativ. Utredningen har nu tillsatts, och den arbetar parallellt med övriga ansvariga myndigheter. I motsats till utskottets socialdemokrater välkomnar jag att frågan är föremål för närmare studium med den omsorg den är värd. I takt med de nya rönen kan det finnas anledning att vidga dessa utredningsdirektiv för att t.ex. också uppmärksamma riskerna med skifferbrytning. Jag vill för min del gärna vara med om att påverka utvecklingen i den riktningen. Frågan är om Kerstin Nilsson vill det. Jag skulle gärna vilja ha besked om den saken. Dessutom är jag rent nyfiken när det gäller en annan fråga, nämligen de konstitutionella skälen för reservationen. Om Kerstin Nilsson ville redogöra för dessa, så vore jag tacksam. Vi är väl överens om att det är sådana saker som vi skall diskutera i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på denna punkt.

Herr talman! Det är här inte fråga om att föra en teknisk-kemisk eller en teknisk-biologisk diskussion. Vad vi konstitutionellt granskar är regeringens handläggning av strålskyddsinstitutets skrivelse den 16 maj 1978. Man bad där om en snabbutredning vad gäller ansvarsfördelning, resursavvägning och insatsprioritering. Problemets tekniska natur behövde inte utredas. Detta var redan tillräckligt belyst från teknisk-biologisk synpunkt. Britta Hammarbacken säger i sitt anförande att man varit sysselsatt med att skriva direktiv till utredningen. Får jag till detta säga att det knappast är kutym att författande av direktiv skall ta år i anspråk, i all synnerhet inte när det gäller en fråga som handlar om människors liv och hälsa. I en riksdagsdebatt i slutet av maj tog också en socialdemokratisk debattör upp den här frågan med frenesi och försökte få till stånd en vändning i den. Man kan då fråga sig vad denna regeringens handlingsförlamning berodde på. Varför kom inte denna angelägna utredning till stånd? Det har många frågat sig. Tillåt mig, herr talman, att se en något makaber situation i motsättningen mellan de tvenne bostadsministrarna i den borgerliga trepartiregeringen. I juli rådde oss det centerpartistiska statsrådet att täta bostäderna; i februari rådde oss den kvarvarande folkpartistiska bostadsministern att vädra dem.
Herr talman! Jag vill bara polemisera mot Kerstin Nilsson och säga att jag tycker att det finns fog för åsikten att socialdemokraterna förblev orörliga i den här frågan i nästan 20 år. Redan 1956 syntes nämligen de första stormmolnen vid horisonten när det gäller dessa risker. I motsats till Kerstin Nilsson är jag inte ute för att anklaga någon. Jag tror inte att någon har haft en ond avsikt i det här sammanhanget. Men man har haft dåliga kunskaper, och problemet har vuxit efter hand. Intresset för frågan har växt i takt med att man fått bakgrundsmaterial. Jag vill försäkra Kerstin Nilsson att jag tillhör dem här i kammaren som har den allra största respekt för frågan om radonet och dess inverkan på människor. Jag har så stor respekt för den att jag gärna skulle vilja vidga den till att omfatta även andra aspekter än de byggnadstekniska. Men man bör inrikta sig på att åstadkomma ett samarbete här — alla i det här landet skulle vinna på det. Kerstin Nilsson förde in diskussionen på frågan om energisparplanen. Det var nämligen propositionen om denna som diskussionen gällde, när en av Kerstin Nilssons partikamrater debatterade frågan senast. Jag har fräschat upp minnet när det gäller den debatten och den propositionen, och jag kan inte finna att det förelåg någon reservation när det gäller radonfrågan. Man ansåg tydligen inte att den var tillräckligt allvarlig för att bli föremål för en reservation. Dessutom skulle jag vilja fråga Kerstin Nilsson angående den energisparplan, vars handläggning man nu kritiserar, och det energisparprogram som avspeglar sig i den senaste energipolitiska propositionen, som jag däremot inte har hört någon protestera emot på socialdemokratiskt håll. Vad finns det för logik i detta? Det är kanske så, att också logiken haltar om man byter fot litet för ofta.
Herr talman! Vad vi här diskuterar är alltså den konstitutionella frågan, dvs. regeringens handläggning av skrivelsen från statens strålskyddsinstitut. Statens strålskyddsinstitut levererade en redogörelse för insatser — forskningsresultat och liknande iden promemoria som jag hänvisade till tidigare. Man begärde bemyndigande att handla, att samordna de resurser som fanns vid strålskyddsinstitutet, planverket och andra myndigheter. Man ansåg att man inte kunde bli av med radonproblemet enbart genom att göra sig av med vissa byggnadsmaterial, utan lösningen var god ventilation. Problemet accentueras i samband med energisparplanen, som går ut på effektiv tätning av hus. Strålskyddsinstitutet ansåg alltså att lösningen var god ventilation, och god ventilation är ju allmänt önskvärd även från hygienisk synpunkt.
Herr talman! Jag är tacksam för att Kerstin Nilsson håller med om att det är den konstitutionella situationen som vi debatterar. Därför blev jag litet besviken när hon strax efteråt på nytt förde in vädringen, tätningen och de rent tekniska begreppen i debatten. Jag skulle vilja hålla på den konstitutionella aspekten och gå tillbaka till uttalanden av statsråd som innehade ämbetet och som nu kritiseras. Det gäller en debatt här i kammaren. Jag tycker att det är litet tradigt att läsa innantill, men eftersom statsrådens görande och låtande skall granskas, måste jag gå tillbaka till vad de har sagt. Det måste alltså bli vissa repriser. Det här uttalandet är från månadsskiftet januari-februari 1979: ”När larmrapporter kom förra våren tog jag initiativ till överläggningar mellan de berörda departementen och myndigheterna. Jag konstaterade då att dessa myndigheter hade läget under kontroll, och jag har förtroende för de organ som utövar tillsynen på detta område. Men vi konstaterade också att det ibland kan vara svårt att dra gränsen mellan olika myndigheters ansvarsområden —-- Resultatet av denna överläggning på bostadsdepartementet blev fortsatta samtal mellan olika myndigheter och överläggningar mellan berörda departement. Resultatet blev att jordbruksministern och jag enades om att jordbruksministern skulle skriva kommittédirektiv angående åtgärder mot strålrisker i byggnader och att planverket skulle få i uppdrag att utreda frågan om hälsofarliga material i byggna Nr 131 der.” Onsdagen den Detta är alltså de åtgärder som vidtogs i omedelbar anslutning till 25 april 1979 strålskyddsinstitutets skrivning, och det är den enda sak som jag finner att vi kan diskutera. Inte heller kan jag finna att vi kan ha olika synpunkter i den här protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik. Regeringens hand
Herr talman! Som det sagts i den här debatten tidigare är frågan om tens strålskyddsradonstrålningen och radonriskerna i bostäder ingen ny företeelse. Den har varit känd ganska länge, och det finns redovisat kronologiskt i den promemoria som också nämnts tidigare. Vi hade anledning från mitt partis sida att ta upp det här problemet i en fråga till bostadsministern tidigare i år med anledning av det larm som då kom från berörda myndigheter. Det är det den här debatten handlar om. Vi anser således, som jag då framhöll i debatten med statsrådet Friggebo, att handläggningen av den här frågan drog ut på tiden alldeles för långt med hänsyn till den vikt den borde ha haft. När alltså strålskyddsinstitutet skrev promemorian och talade om sakförhållandena borde det ha skett en snabbare handläggning, och initiativ borde ha tagits snabbare än fallet var. Det är det man kan kritisera. Det drog alltså ut ganska långt på tiden. Planverket och strålskyddsinstitutet väntade på direktiv. Det var också de som så småningom slog larm om saken, och det var då den här debatten aktualiserades på nytt. Men det är alltså ingen ny fråga, och man har känt till riskerna länge. Med hänsyn till det borde regeringen naturligtvis ha handlat snabbare och tagit initiativ. Statsrådet Friggebo sade till mig i frågedebatten tidigare i år att man hade satt till en utredning osv. — och därmed skulle allt vara frid och fröjd. Det var också då det bekanta uttrycket om vädring drogs upp, vilket verkade litet malplacerat i sammanhanget, eftersom det är en så pass viktig fråga. Det här är inte bara ett byggnadstekniskt spörsmål. En del av strålningen kommer från lättbetongstenar, som tillverkats av det aktuella materialet. Den tillverkningen har stoppats tidigare, men Ytong — firman som har tillhandahållit det här byggnadsmaterialet — fortsatte försäljningen av det efter det att förbudet kommit till. Det är också en sak som regeringen borde ha tagit itu med tidigare. Men man kan också vidga frågan till den litet vidare aspekt som drogs upp av utskottets talesman, Britta Hammarbacken. Det finns anledning att beröra frågan också ur den synpunkten, därför att den verkligt stora risken för radonstrålning uppstår ju om man får omfattande skifferbrytning — en fråga som kanske kommit bort i diskussionen. Den har begränsats till att röra ett byggnadstekniskt spörsmål. Frågan om skifferbrytning hör inte till den här debatten, men den förtjänar att nämnas. Den frågan torde återkomma, och då kan det bli anledning att ta upp ytterligare diskussion. Sätter man i 135 gång att bryta skiffer i stor omfattning i de områden där den finns och får avfallsrester av olika slag, får man också en kraftig ökning av radonstrålning. Då blir det inte bara en byggnadsteknisk fråga utan den får en vidare aspekt. I detta sammanhang kommer vi i vpk att ansluta oss till den socialdemokratiska reservationen, därför att vi anser att handläggningen av den berörda skrivelsen var felaktig. Den åtta månader långa period som gick utan att någonting gjordes är för lång — med hänsyn till det larm som slogs. Man borde ha vidtagit åtgärder tidigare än man gjorde.
" Sedan samtliga under avsnittet Regeringens handläggning av viss skrivelse från statens strålskyddsinstitut anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Avtal mellan staten och svenska bomullsföretag.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har granskat regeringens handläggning av prövning om förlängning av avtalet med Rydboholms AB enligt riksdagens beslut. Riksdagen behandlade denna fråga den 13 december 1977 och gjorde då uttalandet att regeringen med hänsyn till arbetsmarknadsläget i Boråsregionen bör pröva möjligheterna att förlänga avtalet med Rydboholms AB. I propositionen 1977/78:42 om åtgärder för försörjningsberedskapen på tekoområdet finns ett långt resonemang om alternativen — att ge stöd till löpande produktion eller att hålla kapaciteten i malpåse. På s. 74 i propositionen uttalar handelsminister Burenstam Linder följande: ”Det är mot denna bakgrund väsentligt att den återstående maskinkapaciteten säkras.

Försvarsutskottet anför vidare: ”Rydboholms AB skall enligt avtalet upphöra med både garnoch vävtillverkning den 1 januari 1979. Mot ett statligt bidrag om 3 milj.kr. skall företaget intill denna tidpunkt avstå från att avskeda personal som sysslar med sådan tillverkning. Arbetsmarknadsuiskottet anser — med hänsyn till den besvärliga arbetsmarknadssituationen i Boråsregionen — att regeringen bör pröva möjligheterna att förlänga avtalet med Rydboholms AB. Försvars utskottet har samma uppfattning. Prövningen bör ta sikte på att vid behov ytterligare minska de sysselsättningsmässiga svårigheterna för berörd personal, i den mån det kan ske utan att medföra påtagliga nackdelar för den avsedda omstruktureringen. Vad försvarsutskottet har anfört i denna del bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Den 13 december 1977 beslöt riksdagen anta detta uttalande. Drygt en månad senare, i slutet av januari 1978, visade det sig att Rydboholmsmaski användas, inte för att placeras i malpåse. É Handelsministern hade tydligen inte lagt ned alltför stort ärbete på att söka finna en lösning i i enlighet med riksdagsbeslutet. ”Anser handelsministern att det av riksdagen godkända avtalet mellan staten och de svenska bomullsföretagen medger att maskinparken från Rydboholmsbolaget överflyttas för lgenesr ans av produktion i Norrköping? Avser handelsministern att aktivt medverka till att avvecklingstiden vid Rydboholmsfabriken förlängs i enlighet med riksdagens uttalande till regeringen?” Den 1 mars kallades till sammanträde med företrädare för bl.a. berörda departement, AMS, länsarbetsnämnden, kommunen, facket och de berörda företagen. Detta sammanträde synes mest ha tillkommit på grund av Gördis Hörnlunds interpellation. Gördis Hörnlund fick svar på sin interpellation den 10 mars 1978, och i den debatten deltog även Arne Persson och Wilhelm Gustafsson. Samtliga uttryckte sin förvåning över utvecklingen.

Det är, herr talman, också min uppfattning efter det att jag har granskat detta ärendes handläggning — eller rättare sagt brist på handläggning. I reservation nr 8, som är fogad vid KU:s betänkande, anför vi socialdemokrater att utskottet vid sin granskning funnit att överläggningar visserligen förekommit mellan handelsministern och berörda företag i fråga om förlängning av avtalstiden för Rydboholms AB, men att detta skett först sedan frågan aktualiserats i en interpellation. Dessutom har möjligheterna till en lösning avfärdats anmärkningsvärt snabbt. Det har endast förekommit ett endagssammanträde i frågan. Vi finner det därför betänkligt att vederbörande statsråd inte tillräckligt bemödat sig om att i denna för så många arbetstagare viktiga fråga fullfölja vad riksdagen avsett. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Detta ärende är ett utmärkt exempel på att statsråden skötte sig mycket bra under förra året. Om man inte har något annat ärende än detta att ta upp i en dechargedebatt, har man från socialdemokratiskt håll verkligen brist på argument. Det är ju inte en tekofråga som vi nu skall diskutera. Teko-debatter har vi haft i denna kammare vid åtskilliga tillfällen, och teko-debatter skall vi inte blanda ihop med konstitutionella debatter av det slag som vi i dag har. Konstitutionsutskottet har att ta ställning till de eventuella konstitutionella aspekter som kan läggas på detta ärende. Sysselsättningsoch tekofrågorna är viktiga. Men de insatser som har gjorts av olika regeringar, inte minst de förtjänstfulla insatser som på detta område gjordes av trepartiregeringen, tvingas jag i dag gå förbi, eftersom vi nu inte skall diskutera den typen av frågor. Vad saken handlar om är att riksdagen beslutade uppdra åt regeringen att pröva om det fanns möjligheter att förlänga det avtal som hade träffats med Rydboholms AB och som skulle löpa ut den 1 januari 1979. Regeringen fick av riksdagen i uppdrag att pröva om avtalet kunde förlängas, och det var just vad regeringen sedan gjorde. I en interpellationsdebatt den 10 mars 1978 redogjorde det ansvariga statsrådet Staffan Burenstam Linder för de förhandlingar som hade förts. Det konstaterades då att regeringen bedömde att en förlängning icke var rimlig. En sådan skulle nämligen ha inneburit att företaget hade tvingats begära stöd av mycket betydande storleksordning. Maskinerna flyttades alltså till Norrköping. Det innebar att de inte behövde förvaras i malpåse för en framtida användning utan faktiskt kunde användas, vilket rimligtvis måste vara att föredra.

Jag vill också understryka att det ansvariga statsrådet Staffan Burenstam Linder i detta ärende hade samråd med cheferna för arbetsmarknadsoch industridepartementen. Att den berörda personalen vid Rydboholms AB finner utvecklingen beklaglig kan jag mycket väl förstå, men det är inte det som dagens debatt handlar om. Överläggningar ägde faktiskt rum i enlighet med riksdagens önskemål. Departementschefen har, såvitt jag har kunnat förstå efter att ha tagit del av detta ärende, gjort vad han har kunnat för att nå en så positiv lösning som möjligt. Utskottet har också funnit att regeringen i tillbörlig utsträckning har beaktat vad som låg i det riksdagsbeslut som fattades. Försvarsutskottet var det utskott som i första hand behandlade denna del av frågan. Jag kan, herr talman, verkligen inte finna att det på detta område finns någon grund för någon konstitutionell kritik mot det ansvariga statsrådet. Får jag säga att eftersom Wivi-Anne Cederqvist tyckte att förhandlingarna gick ”anmärkningsvärt snabbt”, så måste hon förklara hur snabbt eller hur långsamt förhandlingar enligt hennes uppfattning skall gå för att man skall uppfylla de konstitutionella krav som hon tycks ställa i det avseendet. Det är väl inte snabbheten, fru Cederqvist, som är det intressanta, utan det intressanta är väl vad som sakligt kommer fram under en sådan prövning. Om det också går snabbt kan det tvärtom bara vara till fördel, såvitt jag kan förstå.
Herr talman! Jag vill först bestämt understryka att vi socialdemokrater vid granskningen och i den reservation, nr 8, som vi har avgett enbart anlagt konstitutionella synpunkter och inte sysselsättningspolitiska. Anders Björck säger att statsråden under trepartiregeringens tid skötte sig bra. Jag kan inte tycka att man ur konstitutionell synpunkt kan säga att statsråden sköter sig bra när de inte följer riksdagens beslut utan helt nonchalerar riksdagen. Om jag ändå skall nämna en sysselsättningspolitisk fråga, kan jag hänvisa till att tekoindustrin aldrig har minskat så snabbt tidigare som under den borgerliga regeringens tid. I propositionen förekommer vid ett flertal tillfällen ordet malpåse. Statsrådet menar där att maskinerna skall flyttas till Norrköping för att läggas i malpåse. Den diskussionen förde också utskottet i sina betänkanden. I debatten i kammaren sade utskottets talesman att maskinerna skulle flyttas för att läggas i malpåse, men malpåsediskussionen kom sedan bort helt, och det hette bara att maskinerna skulle användas i Norrköping i stället för i Borås. Jag har sagt att beslutet om att maskinerna skulle placeras i Norrköping för att användas i produktionen gick ”anmärkningsvärt snabbt” med tanke på att någon överläggning om att förlänga avtalet inte hade hållits på den korta tiden.

Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist tillät sig säga att hon fann det betänkligt att regeringen och statsrådet här hade helt nonchalerat riksdagens beslut. Men det är väl ändå att ta i, milt sagt. För vad var riksdagens beslut? Jag läser ordagrant: Arbetsmarknadsutskottet anser — med hänsyn till den besvärliga arbetsmarknadssituationen i Boråsregionen — att regeringen bör pröva möjligheterna att förlänga avtalet med Rydboholms AB. Regeringen prövar om man kan förlänga avtalet genom förhandlingar med berörda parter, genom kontakter med facket t.ex. Sedan kan man ju tycka att förhandlingarna hade bort få en annan utgång, men riksdagen har aldrig beställt en förlängning av avtalet — då skulle riksdagsbeslutet ha formulerats på ett helt annat sätt — utan riksdagen har beställt en prövning. Att säga som Wivi-Anne Cederqvist att man helt har nonchalerat riksdagens beslut är alldeles uppåt väggarna; det finns ingen som helst täckning för detta påstående. Hon må vara missnöjd med utgången av förhandlingarna, men det är faktiskt en annan sak. Några som helst konstitutionella aspekter har då jag inte hittat i den socialdemokratiska reservationen på s. 49, som inom parentes sagt består av en enda mening. Man börjar med att säga att man finner att ”överläggningar visserligen har förekommit mellan handelsministern och berörda företag” — detta har ju Wivi-Anne Cederqvist skrivit under, fastän hon för någon minut sedan sade att man hade helt nonchalerat riksdagens beslut — och fortsätter: ”men då detta uppenbarligen skett först flera veckor sedan frågan aktualise "rats i en interpellation ---.” Ja, så får man faktiskt göra. Grundlagen förbjuder inte detta, Wivi-Anne Cederqvist! Man tycker att det är anmärkningsvärt att frågan snabbt har avfärdats. Ja, det får faktiskt också ske enligt vår grundlag; den säger ingenting om detta heller. Så finner man det betänkligt att vederbörande statsråd inte har bemödat sig tillräckligt i denna, som det står, för så många arbetstagare viktiga fråga. Jo, han har verkligen bemödat sig, såvitt jag har kunnat förstå, på det här området. Men om det finns några grundlagskriterier — för det är ju det som det handlar om — på hur statsråds bemödanden skall se ut, så tycker jag att vi skall få dem redovisade här med en gång. Det gäller här en reservation från socialdemokraterna som nog har andra aspekter än de rent konstitutionella.
Herr talman! Jag tycker att min redovisning här av granskningen visar att ingen form av handläggning förekom, att inga kontakter togs av handelsministern efter riksdagens uttalande. Inte förrän Gördis Hörnlund framställde sin interpellation till handelsministern kallades till ett sammanträde. Anders Björck kan inte ha någon täckning för att påstå att kontakter tagits med facket före detta möte. Det var det enda sammanträde som hölls. Det var alltså efter framställandet av interpellationen och efter det att beslutet fattats att maskinerna skulle flyttas till Norrköping för att användas i produktionen. Herr talman! Detta visar att regeringen inte har handlagt denna fråga tillräckligt. Jag vill yrka bifall till reservationen nr 8.
Herr talman! Man kan ju rimligtvis inte kräva att det förhållandet att fru Hörnlund framställer en interpellation skall vara riktpunkten för handläggningen av detta ärende och för en konstitutionell bedömning. Vad hade hänt om hon hade framställt interpellationen litet senare — och kontakt hade tagits? Hade allt varit O.K. då? Det är ju ett fullkomligt orimligt konstitutionellt resonemang som här förs. Jag kan möjligtvis förstå att man vill bedriva ett resonemang utifrån sysselsättningspolitiska aspekter och tekoföretagens problem och att man kan ha olika synpunkter på handläggningen i detta fall och snabbheten därvidlag. Men då får man väl ta upp det när vi har sådana ärenden på riksdagens föredragningslista.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Anders Björck om han anser att handläggningen är riktig när handelsministern tar kontakt med facket först efter det att beslutet är fattat om att maskinerna skall flyttas till Norrköping för att användas — och efter det att interpellationen har framställts här i kammaren.

Herr talman! Ur konstitutionell synpunkt får faktiskt statsrådet ta kontakterna i vilken ordning han vill — det är hans oförytterliga rätt. Om det framställs interpellationer eller inte har ingen som helst betydelse i det sammanhanget. Det står i det material som vi har fått utdelat inom konstitutionsutskottet, att de fackliga företrädarna — jag har redan citerat det — vid Rydboholms AB vid ett sammanträde mellan berörda parter, länsarbetsnämnd och Borås kommun, vitsordat att man i och för sig inte önskar en förlängning av avtalet. Kontakt har alltså skett med facket. Sedan är det ur konstitutionell synpunkt fullkomligt ointressant, Wivi Anne Cederqvist, om de kontakterna tagits före eller efter fru Hörnlunds interpellation. Det har icke konstitutionsutskottet med att göra. Den debatten får vi föra när vi diskuterar tekofrågor här i kammaren. Det enda som riksdagsbeslutet kräver är en prövning av frågan — och en prövning har skett. Riksdagsbeslutet innebar inte att man gjorde en beställning på en viss speciell lösning.
Herr talman! Jag skulle till Anders Björck vilja säga att det ur konstitutionell synpunkt är viktigt att regeringen försöker göra en prövning efter de riktlinjer som riksdagen lagt fast i sitt uttalande — försöker i varje fall.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 34 om skogsindustrin behandlas motionen 1006 angående inrättande av en träteknisk utvecklingsenhet i Skellefteå. Jag har med anledning av den motionen fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Motionärerna har pekat på det angelägna i att en forskningsoch utvecklingsenhet skapas i Skellefteå för att tillförsäkra utbildningen en kvalitativt god miljö och att riksdagen gör ett uttalande i den riktningen. Detta ligger också helt i linje med vad regionstyrelsen i sitt planeringsarbete har kommit fram till. Genom ett samnyttjande av YTH:s och IUC:s resurser bör man kunna nedbringa investeringarna och göra ekonomiska vinster. Det finns inga delade meningar i näringsutskottet om behovet av ökad satsning på träteknisk forskning och utveckling, och utskottet erinrar om att regeringen har uttalat att behovet av en längre träteknisk högskoleutbildning är styrkt samt att möjligheterna att starta en sådan utbildning i Luleå bör prövas. Eftersom denna fråga behandlas av utbildningsutskottet tar näringsutskottet inte någon ställning till den delen. Utskottet säger att från industriell synpunkt är det angeläget att det görs ökade satsningar på träteknisk forskning och utveckling men vill inte nu föreslå riksdagen att göra något särskilt uttalande enligt motionärernas önskemål. Detta ställningstagande gör man dels med anledning av pågående utredningsarbete, dels därför att ett betänkande, Lokalisering av ny verksamhet till Västerbotten, jämte remisser nu bereds inom regeringskansliet. Jag har förståelse för att näringsutskottet mot bakgrund av detta inte vill ta ställning och har därför nöjt mig med ett särskilt yttrande. Jag vill ändå starkt understryka att det finns starka skäl för inrättande av en träteknisk utvecklingsenhet i Skellefteå. Det är för utbildningens kvalitet också nödvändigt med en forskningsanknytning, och den kan åstadkommas genom att den trätekniska utvecklingsenheten samlokaliseras med träteknisk utbildning och den yrkestekniska högskoleutbildningen i Skellefteå. Jag vill i det sammanhanget erinra om att statens industriverk i sitt remissyttrande till det betänkande jag tidigare nämnt har ställt sig klart positivt från både branschsynpunkt och regional synpunkt för Skellefteå. Jag tar fasta på utskottets bestämda förord för ökad satsning på träteknisk forskning och utveckling. Jag räknar därför med att motionärernas önskemål skall bli tillgodosett inom en nära framtid. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 34 behandlas även två vpk-motioner. Den ena av dessa, nr 233, aktualiserar frågan om att i största möjliga utsträckning i produktionen utnyttja fibermassan i de många och stora fiberbankar som finns i vattendrag i anslutning till cellulosafabriker. Den andra motionen, nr 285, tar upp frågan om att utnyttja de många miljoner sjunktimmer som finns på älvbottnarna i framför allt Norrland. Vad de båda motionerna beträffar så avses med förslagen i dessa att till produktionen återföra värdefull råvara. Därtill är detta en stor miljöfråga, och det gäller dessutom inte minst att skapa meningsfulla arbetstillfällen i bygder där omfattande arbetslöshet råder. Näringsutskottet avstyrker våra båda motioner. Till utskottets motiveringar för avslagsyrkandena återkommer jag senare i mitt anförande. De spörsmål som det här gäller har jag under senare år aktualiserat i form av frågor till statsråd och i form av motioner. Det råder brist på skogsråvara i Sverige. Råvarutillgångarna svarar inte mot efterfrågan. Det talas om att pröva åtgärder på såväl kort som lång sikt. Det talas om att stubbar, grenar och bark skall tillvaratas. Landet behöver därtill en bättre skogsvård. Gödsling skall öka tillväxten, och med giftbesprutning skall skadeinsekterna i skogen förgöras. Vi skall ha mer snabbväxande träd, som Contortatallen, vilken skall införas i Sverige. Återvinning av pappersavfall är ett annat tillskott liksom import av virke. Det är fråga om omfattande åtgärder när det gäller att tillfredsställa skogsindustrins råvarubehov. Ändå finns det i detta land tillgångar som hittills varit outnyttjade. Jag tänker på de många och stora fiberbankarna och de miljoner och åter miljoner sjunkna timmerstockarna i älvar och vattendrag, timmerstockar som under många decennier har samlats i anslutning till massafabriker och sågverk. I våra motioner talar vi inte om Västernorrland och avser inte heller endast detta område, som näringsutskottet tycks ha fått på hjärnan. Det gäller en nationell tillgång som finns i landets vattendrag, kanske framför allt i Norrland men även annorstädes, och som sist och slutligen måste tillvaratas. Av de älvar som under decennier har haft den mest intensiva timmerflottningen kommer Ångermanälven främst, även om det ligger miljoner sjunkna timmerstockar i Örnsköldsviksfjärden, i Lule älv och i Kalix älv, för att nu nämna bara några exempel. Skulle ett första aktivt försök med timmerupptagning ske och då med modern apparatur borde detta äga rum där den största tillgången på sjunktimmer är att finna. Effektiv apparatur finns. Det är bara att sätta i gång med jobbet. Att, som näringsutskottet säger i sitt betänkande, överlämna frågan till utredningsgruppen Skog 80 i Västernorrland är enligt min mening fullständigt meningslöst. Jag skulle tro att denna utredningsgrupp inte har en aning om vad som försiggår på detta område. Jag kommer till den frågan litet senare. Låt mig anföra Ångermanälven som ett exempel. Jämfört med andra vattendrag i vårt land är Ångermanälven den älv där den mest omfattande flottningen skett. Där bedrevs enligt tillgängliga uppgifter flottning redan på 1700-talet. Området var redan tidigt känt för en stor koncentration av sågverk och massaindustrier. Där fanns vid sekelskiftet inte mindre än 43 sågverk. I dag återstår endast tre, varav Ramviksågens framtid är mycket oviss. Massafabrikernas anta i dag endast tre, varav Sandvikenfabriken inom kort kommer att nedläggas. Området var på sin tid en industriellt sjudande bygd. Dess dödgrävare blev Svenska Cellulosa AB, SCA, som var ägare till de flesta av företagen. Dessa köptes upp undan för undan men nedlades. Det var skogen, den värdefulla råvaran, som SCA ville komma åt. Befolkningen tog man ingen hänsyn till. I dag kan området betraktas som en industriell kyrkogård. Vad beträffar flottningen på Ångermanälven beräknas det att under åren 1900-1978 ca 80 miljoner m? fast mått timmer utsorterats vid Sandslåns skiljeställe. Därtill kommer vad som genom enskild flottning tillförts älven. I äldre tider tillfördes älven ansenliga mängder virke genom bogsering norrifrån, och i senare tider har det skett genom bilkörning till timmerbommar och flottläggningsplatser. Enbart under 1957, som i och för sig var ett märkesår, flottades på Ångermanälven 22 787 000 stockar. Vad som i detta sammanhang är av särskilt intresse är virkesförlusten i form av sjunket timmer. Enligt auktoriteter på området kan andelen sjunktimmer åren 1906-1936 uppskattas till ca 2,5 26. En försiktig bedömning, inkl. lokala bärgningar, bör därför icke understiga 2 20. Inom Ångermanälvens flodområde skulle alltså minst 1,6 miljoner m? i fast mått ha förlorats genom sjunkning. Framför allt är detta sjunktimmer koncentrerat till det stora skiljestället vid Sandslån och förvaringsbommarna till de stora industrierna, av vilka de flesta för länge sedan är nedlagda. Det räknas med ett 80-tal kända timmerbommar i Ångermanälven. Vad beträffar återvinningen av det i vattendragen sjunkna timret har tidigare under åren vissa tafatta försök gjorts. Det var de manuella metoderna som dominerade ända in på 1950-talet, exempelvis att med en båtshake få upp någon stock som var sjunken på grunt vatten. Resultaten blev också blygsamma. Senare underlättades detta arbete genom en viss maskinell utrustning, men upptagningen begränsades till endast en stock vid varje yft. Från skogsbolagens sida har intresse saknats, då råvaran ställt sig mycket billig, och skogsarbetarna har alltid tillhört landets låglönegrupper. Därtill ansåg bolagen skogsråvaran vara outsinlig. Nu är det dock andra tider. Skogsråvaran var inte outsinlig. De många miljoner timmerstockar som ligger sjunkna i landets älvar skulle nu kunna fylla ett behov som råvara till massafabrikerna, eller också kan denna stora tillgång, med tanke på det allt högre oljepriset, bli bränsle i större bränslecentraler, i avvaktan på utbyggnad av övriga alternativ. I motsats till tidigare finns det nu moderna metoder och maskinell utrustning för en rationell upptagning av sjunktimmer. Metoden har prövats i Ångermanälven. Ett litet privat företag har lyckats med vad byråkraterna gått bet på, med civiljägmästare Carl Adelsköld i spetsen. Tillåt mig, herr talman, förtydliga vad jag avser genom att visa en bild på TV-skärmen. Denna bild visar en ombyggd grävmaskin, lämplig för det arbete den skall utföra. Grävmaskinen är placerad på en pråm. Vid sidan om denna pråm finns en större sådan, vari upptaget sjunktimmer lastas över. Till grävmaskinen hör en 18 m hög mast, som kan sänkas eller höjas och nå ett betydande område. Vajern är standard 35 m men kan enkelt utökas till det dubbla. Griporganet, som skall ta upp stockarna, är el-hydrauliskt och medger ett lyft på upp till 2 m? fast mått virke per lyft eller 60-75 m? per arbetstimme effektiv arbetstid. Av bilden framgår även mängden stockar som gripklon lyckats fånga i lyftet. Metoden finns alltså redan. Det är endast att sätta i gång. Det lilla privata företag det här är fråga om har ägnat upptagningen av sjunktimmer särskilt intresse. Man har gått ut ifrån att där de största sjunktimmerförekomsterna är att finna bör det första försöket göras med moderna metoder. Valet föll alltså på Ångermanälven som ett pilotförsök. Resultaten hittills har visat sig uppfylla förväntningarna. Då det gäller kartläggningen av var det sjunkna timret finns att hämta används även här moderna metoder. Genom kombinationen av ett horisontalt arbetande ekolod med ett vertikalt arbetande ekolod erhålls en samordning av observationer och registreringar av föremål. Uttolkningen av dessa ekogram har skett genom Sveriges geologiska undersökning, SGU, av dess marinhydrologiska avdelning, som även har utvärderat metoden. Då i dylika sammanhang flera faktorer spelar in — framför allt kapitalfrågan — borde ett statligt företag som har kvalificerade resurser bli huvudman för att realisera dessa uppgifter. Vi har i vår motion hänvisat till arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Men här kunde även andra företag komma i fråga, t.ex. ASSI eller något annat av statsföretagen. Det gäller här en fortsatt inventering av alla aktuella älvar och vattendrag i landet och att få en start på återvinningen så snabbt som möjligt utan onödigt dröjsmål. Det lilla företaget, som utfört ett banbrytande arbete på detta område, räcker dock inte till. Framför allt är kapitalfrågan avgörande. Lämpligast är att ett staten underordnat företag engageras i sammanhanget som huvudman. Enligt 1921-1977 års statistik för allmänna flottleder har den förlorade volymen träråvara i form av sjunktimmer en storleksordning av 12 miljoner m? fast mått. Det innebär ett energivärde motsvarande 1 miljon ton olja eller medger en produktion av 2,5 miljoner ton cellulosa. Det är alltså stora rikedomar som ligger och väntar på att bli utnyttjade i Norrlandsälvarna och som skulle bli ett väsentligt tillskott till landets råvaruförsörjning om de utnyttjades. Därtill skulle skapas ett betydande antal meningsfulla arbetstillfällen, i en tid då arbetslösheten är omfattande, framför allt i Norrlandslänen, där beredskapsarbeten för många är den enda möjligheten att få arbete. Mot bakgrund av vad jag här redovisat verkar utskottets motivering för avslag på vår motion mer än underlig. Jag vill till protokollet citera denna utskottsskrivning, där det bl.a. står följande: ”Åtgärder för att åstadkomma en förbättrad virkesbärgning vid kusten i Västernorrlands län har övervägts av en inom länet tillsatt särskild utredningsgrupp, Skog 80. Utskottet utgår från att berörda organ även fortsättningsvis följer frågan och anser därför att det inte finns skäl för riksdagen att göra någon särskild framställning till regeringen med anledning av motionen 1978/79:285.” Den ”virkesbärgning vid kusten” som utskottet talar om behandlas inte alls i vår motion. Det är en helt annan fråga. Denna ”virkesbärgning vid kusten” är något helt annat än den bärgning av sjunktimmer som motionen föreslår. Det drivtimmer som utskottet avser aktualiserade jag i en fråga till dåvarande industriministern Rune Johansson redan den 11 februari 1976. Då hade nämligen vid en flyginventering i Västernorrlands län omkring 300 000 timmerstockar funnits flytande som ännu inte hade sjunkit. Dåvarande industriministern betraktade detta drivtimmer som ”lagrat virke” och menade därför att några direkta åtgärder från regeringens sida för tillvaratagandet inte var aktuella. Drivtimmer i stort antal är nästan ständigt för handen runt älvmynningar och vid kusterna. Detta problem berörs inte på något sätt i vår motion 1978/79:285, varför jag betraktar motionen vara av utskottet helt obesvarad. Egentligen borde den återremitteras till utskottet. Sedan, herr talman, några ord i fråga om motionen om de fiberbankar som finns i älvar och vattendrag, där massafabriker funnits eller fortfarande är i verksamhet. Dessa berg av cellulosafiber som samlats under åren kan i vissa fall vara upp till 6 m höga. I boken Svensk skogsindustri i omvandling, utgiven av Skogsindustriernas samarbetsutskott, sägs det att under åren 1950-1969 var utsläppen från cellulosafabrikerna av s.k. syreförbrukande cellulosafiber 600 000 ton. Detta är alltså skogsbolagens egna uppgifter. Då vi förra året hade en liknande riksdagsmotion, svarade näringsutskottet att det fanns en informell arbetsgrupp i Kramfors, den s.k. Kramforsgruppen, och att frågan om tillvaratagandet av s.k. fiberberg hade behandlats av denna grupp. Utskottet fortsatte: ”Arbetet med dessa uppslag har dock ännu inte lett till några konkreta slutsatser eller resultat.” Det är självklart att denna grupp inte kunde orka med att uppnå några resultat. Där satt nämligen som den ledande mannen direktören för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, som inte hade det minsta intresse av att det skapades arbete i Kramfors eller att myndigheterna skulle börja att syna SCA:s gamla försyndelser. Vad beträffar dessa fiberbankar är sådana inte koncentrerade endast till Kramfors eller Ådalen, utan de finns överallt i landet där det funnits cellulosafabriker. Mot den bakgrunden är det ju självklart att Kramforsgruppen inte hade möjligheter att komma fram till några konkreta resultat. Det ansåg emellertid näringsutskottet i fjol, och man hänvisar till samma sak i årets utskottsbetänkande. Att överlämna frågan till denna s.k. Kramforsgrupp är ju, för att använda ett gammalt ordspråk, som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Naturligtvis har ingenting åstadkommits, och i dag är gruppen saligen avsomnad. De fiberbankar som behandlas i vår motion skapar också stora miljöproblem, men jag skall inte uppta kammarens tid med att gå närmare in på dessa. Fortfarande tycks det dock på sina håll vara fritt fram för cellulosafabriker att släppa ut fibermassor i vattendragen och förstöra vatten och annan miljö. I tidningen Arbetarbladet, som utkommer i Gävle, fanns en larmartikel torsdagen den 19 april — alltså i förra veckan — där det berättas att Kopparfors sulfatfabrik i Norrsundet släpper ut 9-12 ton fibermassor i havet varje dygn. Det är tre till fyra gånger mer än vattendomstolen tillåter enligt dess dom från 1969. Hur länge skall skogsbolagen få handla fritt och utan hänsyn till myndigheters föreskrifter förgifta hav, älvar och andra vattendrag? I sådana frågor hänvisar näringsutskottet i år liksom i fjol till den s.k. Kramforsgruppen, vars uppgift var att söka skapa sysselsättning i Ådalen — en av sysselsättningssvårigheter svårt drabbad bygd — och det verkar närmast löjligt. Kramforsgruppen hade ju inga möjligheter, hur ambitiös den än kunde vara, att lösa så övergripande problem som det här är fråga om. Men, herr talman, vad beträffar de två vpk-motionerna som behandlas i näringsutskottets betänkande gäller det enligt vår uppfattning framför allt att skapa nya arbetstillfällen i bygder som hårt har drabbats av arbetslöshet. Här rör det sig också om stora miljöfrågor. Våra yrkanden borde därför ha fått en skjuts framåt. Om näringsutskottet hade tagit seriöst på frågorna, skulle det givetvis inte ha hänskjutit dem till Kramforsgruppen eller till en annan utredningsgrupp i Västernorrlands län, kallad Skog 80. Vi har tagit upp problemen i riksdagen, därför att de är aktuella i stora delar av vårt land och inte bara i Västernorrland eller Kramfors. Vid tillfällen i denna kammare då frågeställare och interpellanter frågar statsråd om åtgärder för att skapa sysselsättning på den eller den platsen, i den eller den bygden, kan statsrådet svara: Kom själva med förslag på åtgärder, så skall regeringen ta dem under övervägande. Så skedde vid en frågestund i måndags, då arbetsmarknadsministern enligt protokollet svarade en inter pellant: ”Det behövs idéer och konkreta projekt att satsa på. Ta fram dem så skall vi arbeta på dem tillsammans. Jag lovar att då kommer också industrioch arbetsmarknadsdepartementen att se till att medel finns.” I anslutning till arbetsmarknadsministerns uttalande hänvisar jag till de konkreta förslag som lagts fram i våra motioner och som jag har försökt att vidareutveckla i mitt anförande. Här finns ”idéer och konkreta projekt att satsa på”, som arbetsmarknadsministern sade, för att skapa sysselsättning i bygder som behöver varje nytt arbetstillfälle. Det är bara att sätta i gång. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två vpk-motioner som det här är fråga om.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 34 behandlas bl.a. två motioner, som jag tillsammans med andra företrädare för regionen avlämnat under den allmänna motionstiden. Den ena motionen, 1978/79:1006, behandlar träbranschens behov av forskningsoch utvecklingsresurser och anknyter så till vida till ett förslag om inrättande av en träteknisk utvecklingsenhet, förlagd till Skellefteå. En sådan utvecklingsenhet skulle enligt vår mening utgöra en viktig del i en strukturell förstärkning av Skellefteregionen och möjliggöra en förläggning av högre träteknisk utbildning till Skellefteå. Utskottet framhåller också det angelägna i en ökad satsning på träteknisk forskning och utveckling i vårt land. I denna del råder alltså samstämmighet mellan utskottet och kraven i motionen. I den del motionen behandlar den högre utbildningen har däremot utskottet varit mycket kortfattat och hänvisat till budgetpropositionen och utbildningsutskottets betänkande nr 32. Detta är något märkligt, eftersom utbildningsutskottet ej har behandlat motionen utan endast utifrån budgetpropositionens förslag behandlat frågan om samverkan mellan Luleå och Skellefteå i denna fråga. Är det möjligen så, att en tidigare restriktiv hållning gentemot Skellefteå från folkpartiets sida i denna fråga ånyo satt sin prägel på besluten? Utskottets talesman Rune Ångström kan kanske ge besked på den punkten. Han kan kanske också svara på varför han, som utredare, inte konkret föreslog de åtgärder som skulle ha behövts för att tillförsäkra Skellefteå högre utbildning och forskning. Herr talman! Till utskottets betänkande har Lilly Hansson fogat ett särskilt yttrande. Jag instämmer till fullo i hennes syn på nödvändigheten av att en träteknisk forskningsoch utvecklingsenhet i Skellefteå kommer till stånd inom en nära framtid. Härigenom läggs också grunden för högre teknisk utbildning inom det trätekniska området. I den andra motionen nr 2001 föreslår vi att riksdagen ger regeringen i uppdrag att medverka till omstrukturering av AB Scharins Söners skogsindustriella anläggning i Skellefteå kommun. Bakgrunden är denna. Den statliga utredningen om boardbranschen i Sverige avlämnade sitt förslag i februari 1978. Utredningen föreslog en kraftig minskning av boardproduktion under hänvisning till den rådande överkapaciteten. I en av de fabriker som enligt utredningen bör lägga ned boardproduktionen, förutom viss specialproduktion, är Scharins Söner i Klemensnäs i Skellefteå kommun. Företaget påbörjade redan i slutet av år 1976 arbetet med en strategisk plan för företagets utveckling. Detta arbete har sedan successivt anpassats till utredningens målsättning. Den plan för företagets omstrukturering som tagits fram i samarbete mellan anställda och företagsledning innebär i korthet följande: För det första nyinvestering i en s.k. MDF-anläggning — produktion av torrformade skivor — med en kapacitet av ca 145 000 m? per år, för det andra en neddragning av produktionen av mekanisk massa till hälften, dvs. till ca 20000 ton per år, för det tredje en neddragning av boardproduktionen från 45 000 till ca 15 000 ton per år. I fråga om råvaruförbrukning innebär omstruktureringen att lövvedsförbrukningen ökar medan barrvirkesförbrukningen minskar. Eftersom det i regionen finns ett lövvedsöverskott, som inte tas till vara, är en sådan ändring av sammansättningen positiv ur” råvaruförsörjningssynpunkt. Ur skogsvårdssynpunkt behövs dessutom en ökning av lövvedsuttaget framdeles. Scharins Söners MDF-projekt har framskridit så långt att kompletta offerter och ritningar finns. Marknadsanalyser och lönsamhetskalkyler är gjorda och visar goda framtidsutsikter. Scharins Söner saknar emellertid ekonomisk styrka att ensamt starta projektet. En förstärkning av ägarstruktur och eget kapital erfordras för projektets genomförande och vidareutveckling. Företaget har vidare utarbetat en investeringsplan och ansökt om lokaliseringsstöd. Ärendet har en längre tid beretts inom regeringskansliet. Så sent som i måndags besvarades en fråga om sysselsättningstillfällen i Västerbotten, där bl.a. detta projekt berördes. Jag kan konstatera att arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén hade en positiv syn på vad som borde kunna göras i Västerbotten — just utifrån att det här föreligger ett projekt som skulle ge sysselsättning direkt och som möjliggör att man anpassar en industri tillen bättre teknik. Däremot har industriministern, som handlägger ärendet, inte reagerat på samma sätt. Näringsutskottet har mycket positivt behandlat motionens krav och understryker vikten av att försök att vidareutveckla träfiberskiveindustrin prövas i positiv anda. Men nu är det bråttom. Sysselsättningssituationen i Skellefteåregionen får inte ytterligare försvagas genom en långsam och snäv behandling av Scharinsprojektet.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
Herr talman! Flera talare har konstaterat att skogsindustrin lider brist på skogsråvara. I det vill jag också instämma. Vikten av att råvaruförsörjningen förbättras genom ett effektivare tillvaratagande av skogsråvaran står också klar för alla. Som exempel kan jag nämna ett totalt utnyttjande av det trädet kan ge, dels för framställning av produkter av olika förädlingsgrader, dels för energiframställning. I sitt betänkande framhåller också utskottet att det är synnerligen viktigt att såväl samhället som skogsindustrin satsar ökade resurser på forskning och utveckling. Vi behöver detta för att kunna hävda oss på den internationella marknaden. Hur lövvirket skall användas är inte ett produkttekniskt problem utan mera en marknadsfråga. Utskottet har inte funnit skäl att göra något särskilt uttalande till regeringen i detta ärende och avstyrker motionsyrkandena på detta område. Detsamma gäller beträffande tillvaratagandet av skogsavfallet, som redan är föremål för stödåtgärder och utredningar. Gustav Lorentzon har här argumenterat för två motioner som gäller tillvaratagandet av sjunktimmer och de fiberberg som finns i anslutning till massafabrikerna. Jag tycker att den redogörelse som han lämnade vittnade om att han på ett förtjänstfullt sätt har satt sig in i de problem som är förknippade med detta. Han torde då också redan veta att det pågår försök att ta upp sjunktimmer från älvbottnar inte bara i Ådalen och i Västernorrlands län utan också i övriga Norrlandsälvar, där det finns sjunktimmerkvantiteter som är värda att ta till vara. Jag håller med herr Lorentzon om att det är viktigt att ta till vara sjunktimret, både ur försörjningsoch ur miljösynpunkt. Men som utskottet har framhållit är denna fråga redan föremål för uppmärksamhet. Bakgrunden till detta påpekande är det stora praktiska försöksprojekt beträffande upptagning av virket och den prövning av de rättsliga förutsättningarna härför som pågår. Detsamma gäller också de s.k. fiberberg som samlats i vattendragen i anslutning till massafabrikerna. Därför har utskottet sagt att vad som skall göras redan är gjort även på detta område. Frågan hur vi bättre skall kunna utnyttja returpapperet har tagits upp i motionerna 389 och 892. Tyvärr har insamlingskostnaderna blivit en broms på användningen av returpapper, men nu sysslar bl.a. Svenska träforskningsinstitutet med möjligheterna att få fram bättre och effektivare metoder att använda returfiber. Någon ytterligare utredning i frågan om användningen av returfiber är därför inte påkallad. Av de ärenden som behandlas i utskottsbetänkandet återstår slutligen frågorna om inrättandet av en träteknisk utvecklingsenhet i Skellefteå och att rädda produktion och sysselsättning vid AB Scharins Söner i Klemensnäs. I vad gäller den trätekniska utvecklingsenheten finns ett utredningsförslag om att en sådan skall förläggas till Skellefteå. Ett av motiven för förslaget är att Skellefteå och Västerbotten är ett av landets starkaste fästen då det gäller en utvecklad träindustri, med en stark betoning på mindre och medelstora företag. Lämplig struktur för och behov av en sådan enhet finns i denna region, där näringslivet till betydande del är byggt på skogsindustrin och förädlingen av dess råvara. Tanken på en träforskningsenhet har en lång historia bakom sig i Skellefteområdet och framfördes redan på 1950-talet som ett krav från industrin i området. Om man någonsin kan tala om upphovsrätten till ett projekt, ligger den i detta fall i Skellefteområdet. Det finns också en annan koppling till en utvecklingsoch forskningsenhet för träindustrin, nämligen till utbildningen inom samma område. Till Skellefteå är redan lokaliserad en utbildning i träteknik inom YTH, dvs. den yrkestekniska högskolan, och sedan gammalt finns förslag och löften på olika politiska nivåer om en högre teknisk utbildning i träteknik lokaliserad till Skellefteå. Vii Västerbotten förutsätter fortfarande att de löftena infrias, och då skulle också en forskningsenhet inordnas i utbildningen på ett naturligt sätt. Roland Brännström har frågat mig varför jag inte har lagt fram något konkret förslag beträffande utbildningen i Skellefteå. Den frågan har inte legat på mitt bord utan har beretts inom andra instanser. Detta gäller för både utredningen och förslagsverksamheten. Som jag sade förutsätter vi i Västerbotten fortfarande — det vill jag verkligen framhålla — att de löftena infrias, och då inordnas på ett naturligt sätt också en forskningsenhet i utbildningen. Utredningsförslaget om en träteknisk utvecklingsenhet är nyss remissbehandlat, och utvärderingen pågår just nu. Därför kan också jag, liksom utskottet i övrigt, godta att ärendet behandlas i ett senare sammanhang, men jag ville med detta anförande markera mitt personliga ställningstagande. Slutligen har vi den del av utskottsbetänkandet som behandlar ett utvecklingsprojekt rörande torrformade skivor vid AB Scharins Söner i Klemensnäs. I utredningsbetänkandet Träfiberskiveindustrin — förslag till framtida struktur — uttalas önskemål om att ett nytt och mera livskraftigt projekt skall komma till stånd i Klemensnäs. Jag vill ge företagledningen i AB Scharins Söner en eloge för det arbete som den utfört. Det projekt som man har tagit fram ligger i linje med den omstrukturering av boardindustrin som utredningen föreslagit. Företaget har utarbetat en investeringsplan och begärt lokaliseringsstöd, och denna begäran är under beredning i regeringskansliet. Vad beträffar marknadsbilden har Scharins Söner fått ett kraftigt stöd för sin nya produkt på Jaakko Pöyry Ingenjörsbyrå, som betraktas som ett av världens främsta konsultföretag inom skogsindustrin, gett projektet sitt fulla stöd. Utskottet har gjort några viktiga markeringar i denna fråga. Den ena markeringen är att det är viktigt att vidareutveckla träfiberindustrin i Sverige och att projektet är särskilt intressant då det gäller en helt ny produkt, som inte inkräktar på marknaden för övriga boardföretag i Sverige. Det finns också råvara för denna produktion. Med'hänsyn till sysselsättningsstituationen i Skellefteregionen säger utskottet också att det är angeläget med ett snart besked då det gäller företagets ansökan om lokaliseringsstöd. Herr talman!

I sistnämnda ärende är det min starka personliga förhoppning att det skall gå att röja undan de kvarvarande hindren för en ny boardproduktion i Skellefteå och att de anställda vid företaget får behålla sina jobb.

Herr talman! Jag tackar naturligtvis Rune Ångström för de vackra orden och för erkännandet att jag har satt mig in i frågan. Det är bara det att jag inte kan returnera det erkännandet till utskottet, för hade utskottsledamöterna och utskottet som sådant satt sig in i frågan skulle utskottet när det gäller avslagsyrkandena aldrig ha behandlat motionerna på detta sätt. Då hade man exempelvis inte hänvisat till utredningsgruppen Skog 80 och menat att den har hand om denna fråga. Och att virkesbärgningen vid kusten skulle vara den avgörande saken har vi aldrig talat om. Det är möjligt att det i andra vattendrag i Norrland pågår försök med att bärga sjunktimmer. Men jag har i varje fall ingen som helst uppgift om att man använder de moderna metoderna, som detta lilla företag som jag har refererat till använder sig av — ett vertikalt arbetande ekolod kompletterat med ett ekolod som mäter horisontalt. På det sättet kan man avgöra hur stor mängd stockar som ligger i de olika områdena. I Ångermanälven är det ännu inte helt kartlagt. Vad som behövs i det här fallet är ytterligare kapital. Därför har vi rest frågan om att till huvudman få antingen AMS eller något av Statsföretag underordnade företag. Nu är det stopp för jobben i Ångermanälven. Men det gäller ju att fortsätta dessa arbeten i andra vattendrag och älvar, inte bara i Norrland — det finns andra områden, exempelvis Uppland. Överallt har det funnits sågverk och cellulosafabriker. Detta virke är ju alldeles utmärkt. Som jag tidigare framhöll behöver det inte ens gå till cellulosaindustrin, utan det kan användas som bränsle — oljan är dyr — och det sägs av dem som är specialister på området att stora stockar t.o.m. är ett utmärkt material för svensk möbelindustri. Det har inte varit någon hemlighet, vare sig för Kramforsgruppen eller för Skog 80, att banbrytande experiment har förekommit i Ångermanälven och att den metod som har använts är till fyllest. Men varken Kramforsgruppen eller Grupp 80, som näringsutskottet talar om, har ju fått stjärten ur vagnen — och det kan man inte heller begära. Ändå gäller det att skapa arbete åt en av arbetslöshet tyngd bygd. Det vore en fråga för samtliga Norrlandslän — och det borde det vara även för de ledamöter i näringsutskottet som är från Norrland — att slå vakt om sysselsättningen. Här finns det uppslag, här finns det projekt, för att citera arbetsmarknadsministern, när han efterlyste uppslag i måndagens interpellationsdebatt. Då skall vi ställa pengar till förfogande, menade han, och då skall det bli ordning på torpet. I det fall som jag talar om gäller det arbetstillfällen som kan klassas som meningsfyllda arbeten. Inte alltid gäller detta de många beredskapsarbeten som ställs till norrlänningarnas förfogande. Låt mig, herr talman, nämna endast ett exempel på detta. Det kunde dock mångfaldigas. Vid en av mina resor i Ångermanland träffade jag ett arbetslag som var sysselsatt med vägarbete. Det är vinter och kallt, termometern visar minus 20 grader. Vid sidan av vägen står en fabriksny men översnöad grävmaskin. Den beräknas ha kostat över 300 000 kr., men på order av AMS får den inte användas. Men några av beredskapsarbetarna på vägen var sysselsatta med att med spett söka komma åt tjälen, medan andra skottade snö. Dessa beredskapsarbetare, som på grund av arbetslöshet hade hamnat hos AMS, kunde inte förstå varför de i den starka kylan skulle behöva hålla på med detta meningslösa arbete. Det verkar också psykiskt nedbrytande på människor att veta att det arbete de håller på med icke är meningsfyllt. Beredskapsarbetarna var placerade där därför att de blivit utslagna från arbetsmarknaden. Vad vi föreslår i våra motioner är ju meningsfullt arbete. Här läggs det ut miljoner och åter miljoner på företag som inte på långt när har den här bärkraften företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt, men ändå ställer näringsutskottets norrländska ledamöter sig kallsinniga till en fråga som denna. Detta förvånar mig storligen.
Herr talman! Rune Ångström säger att han fortfarande hyser förhoppningar om att Skellefteå skall kunna få den här utbildningsbiten. Den uppfattningen har han baserat på att utvecklingsenheten fortfarande så att säga står öppen för Skellefteås del. Jag hoppas att Rune Ångström får rätt i sin förhoppning att detta är möjligt, men jag måste säga att jag är mera pessimistisk än han när det gäller just utbildningsbiten. Sanningen är ändock den att regeringsförslaget innebär att det är Luleå som utpekas som utbildningsort och att det är Luleå som skall ha huvudansvaret för utbildningen. Det innebär ju att man först efter ytterst välvillig behandling från Luleå horisont kan ha några förhoppningar om att någon del av utbildningen skulle hamna i Skellefteå. Så till vida ligger egentligen det här ärendet sämre till än någonsin tidigare efter det att folkpartiregeringen har lagt fram sitt förslag om hur dessa resurser skall placeras.

Herr talman! Jag tycker inte att Roland Brännström och jag behöver replikera varandra mycket mer i den här frågan. Roland Brännström vet alldeles säkert vid det här laget att jag arbetar med alla de politiska medel som jag har tillgängliga för att både utbildningen och utvecklingsenheten skall komma till Skellefteå. Det kommer jag att fortsätta med ända tills ett beslut är fattat i det här ärendet. När det gäller virkesbärgningen, som herr Lorentzon talar om, har utskottet hänvisat till virkesbärgningen vid kusten. Då avser inte utskottet drivved och virke, som herr Lorentzon hade uppfattat det, utan utskottet menar lagringen av sjunkvirke vid kustindustrierna. Den största koncentra tionen av sjunktimmer finns just vid dessa kustindustrier. Den försöksverksamhet som pågår i detta sammanhang syftar bl.a. till att ta till vara sjunktimmer på ett ekonomiskt riktigt sätt, även där lagringen av sjunktimmer inte är så starkt koncentrerad. Någon riktigt bra metod för att klara av detta har man ännu inte kommit fram till. Det går rätt bra att ta upp sjunkvirke med någorlunda lönsamhet i de områden där lagringen är starkt koncentrerad. Där har ju också arbetena påbörjats. Nu gäller det att även kunna ta det virke som ligger mera spritt längs älvbotten. Det är, som jag betonade tidigare, viktigt ur miljösynpunkt och naturligtvis också ur försörjningssynpunkt. Jag är lika intresserad som herr Lorentzon av att slå vakt om sysselsättningen. Också jag tycker att det här arbetet är meningsfullt när dessa metoder är utvecklade. Jag delar herr Lorentzons uppfattning att denna verksamhet skall kunna intensifieras mer än vad som har skett hittills. Vi får väl avvakta och se vad resultatet kommer att bli.

Herr talman! Utskottets talesman herr Ångström blir allt underligare i sin framställningskonst — det måste jag säga — för att komma ifrån en skrivning som utskottet har gjort och som är mer än tokig. Han säger att med virkesbärgning vid kusten menas lagrat virke som ligger på sjöbotten, och detta sjunktimmer är framför allt koncentrerat till kusten. Men det är ju inte alls på det sättet. Jag har här berättat hur det ser ut i Ångermanälven, den älv som har haft de största transporterna ända sedan 1700-talet. Det är inte alls fråga om någon kust. Vad är det för människor som sitter i detta utskott, som har fått allting om bakfoten? För det måste ni ju ha fått, när ni går upp och försvarar denna skrivning och säger att den största delen av det sjunkna timret ligger vid kusten. Det är inte alls så. Nu bor herr Ångström i Lycksele, och det är ju inget kustområde. Vad herr Ångström menar med kusten får han förklara för kammaren, för det är nog ingen som begriper det. För att det skall vara företagsekonomiskt lönsamt att bärga virket skall detta vara koncentrerat. Men det var ju det jag talade om i mitt anförande. Man har med moderna metoder kommit dithän att man kan ta fram dessa stora områden. Jag kan tala om för herr Ångström att vid Sandslåns skiljeställe är berget av timmer som under åren samlats där åtta meter högt. Det visar den kartläggning som gjorts. Då säger herr Ångström: När metoderna är utvecklade skall vi sätta i gång. Jag vill påstå att metoderna är utvecklade. Det är bara att satsa ett visst kapital, skaffa en huvudman från något av de Statsföretag underställda företagen så skapas det arbetstillfällen. Här finns resurserna, projekten, ideérna, som arbetsmarknadsministern efterlyste i måndags. Jag måste säga — och jag skall sluta med det — att jag finner det mycket underligt att herr Ångström och ni övriga från Norrland som är med i näringsutskottet verkligen har skrivit på det sättet ni gjort och avstyrkt en motion som tar upp frågan om idéer för att skapa sysselsättning åt dessa bygder.

Herr talman! Jag kan hålla med Rune Ångström om att vi i och för sig inte behöver föra den här debatten särskilt mycket längre här i kammaren. Jag skall inte heller ifrågasätta Rune Ångströms vilja att göra vad som är möjligt för Skellefteåregionen i den här frågan, men jag vill ändå peka på ett par saker som jag tycker kunde ha hanterats på ett annat och positivare sätt. Rune Ångström får själv bedöma om kritiken riktas mot honom eller folkpartiregeringen. Utvecklingsenheten är en viktig bit och utgör enligt min mening den första viktiga byggstenen i möjligheten att få den trätekniska utbildningen till Skellefteå. Så till vida menar jag att det i Rune Ångströms uppdrag låg möjligheter att snabbt komma fram till någonting som skulle ha lagt den första grundstenen. Regeringsförslaget, som finns inskrivet i riksdagens handlingar, pekar på Luleå som utbildningsort. Jag menar därför att Skellefteåregionens möjligheter att få den trätekniska utbildningen ligger sämre till än någonsin tidigare, och det dess värre genom regeringsförslaget.
Herr talman! Jag har lagt fram ett utredningsförslag. Det har remissbehandlats och är nu under behandling i regeringskansliet. Vi har att avvakta och se vad beslutet blir. När det gäller herr Lorentzon har jag varit så välvillig som en utskottstalesman bara kan vara mot en motionär som har fått motionen avvisad. Jag har hänvisat till att det pågår ett utvecklingsarbete på det här området och att även utskottet har intentioner i samma riktning som herr Lorentzon. Men herr Lorentzon blir allt grälsjukare ju längre kvällen lider och söker strid med märkning av ord. Jag tycker att den positiva inställning jag deklarerat till herr Lorentzons projekt i motionen vore någonting att ta vara på. Så småningom, när man fått metoder som fungerar, kommer de här arbetena i gång.
Herr talman! Herr Ångström säger att han varit så välvillig som det varit möjligt när det gäller en motionär som fått sin motion avstyrkt. Jag har framför allt i mina anföranden vänt mig mot näringsutskottets yttrande. Det herr Ångström sedan sagt här har blivit mer underligt varje gång han begärt ordet. Jag vet inte om man kan betrakta det som välvillighet. Herr Ångström har en positiv inställning. Ja, det går an att deklarera här. Det måste in i protokollet, för att man skall kunna referera till vad man har sagt i riksdagen när man är ute på möten i Västerbotten och Norrlandskommunerna och när man med tanke på valet skall visa att man vill skapa arbetstillfällen. Då vill man inte gärna citera vad som står i näringsutskottets betänkande — hellre protokollet från den och den dagen, för det kan ju inte väljarna kontrollera. Att dessa frågor kommer att lösas är jag helt på det klara med. De kommer att lösas snabbare ju starkare opinionen blir i Västerbotten, i Norrbotten, i Västernorrland, i Gävleborg och Uppland. För det är rosenrasande att det finns så många möjligheter till arbetstillfällen som inte utnyttjas, så mycket råvara som inte tas till vara och att miljön i våra sjöar och vattendrag, t.o.m. havet, skall förstöras, därför att det inte vidtas några som helst åtgärder. Jag förstår mycket väl att det förslag vi har ställt avstyrks av näringsutskottet och kommer att avslås av riksdagen. Det kan mycket väl om någon tid komma igen som ett förslag i en proposition. Det brukar ju gå den vägen. Nog kommer frågorna att lösas — på den punkten är vi överens, herr Ångström. Men skall det gå snabbt får Rune Ångström vara med och skapa opinion ute i länen för att regeringen skall skaffa fram de pengar som erfordras för att dessa företag skall kunna sätta i gång snabbt. Det tar en hel del tid innan kartläggningen är klar, även om vi har moderna medel till vårt förfogande.